Herr talman! Jag hade först inte tänkt delta i denna diskussion men det har förekommit vissa påståenden som gör det nödvändigt för mig att ta till orda. Både herr Eliasson i Moholm och herr Hansson i Skegrie har ju målat en oerhört dyster bild av vår livsmedelsberedskap. Herr Eliasson frågade om beredskapen någon gång varit sämre, och mitt svar på den frågan är att den aldrig varit bättre än i dag. Herr Hansson i Skegrie å sin sida sade att vårt folk lever farligare än man tror och ait det är synd att inte alla kort kan läggas på bordet. Jag frågor mig onekligen vad herrarna är ute efter. Herr Eliasson i Moholm tog upp ett långt resonemang om mjölkproduktionen, som jag skall säga några ord om trots att den ligger vid sidan om saken. Jordbrukarna var helt enkelt så intresserade av att minska kostammen att de i budgetmedel ville ha 50 miljoner kronor på två år för att kunna subventionera nötkött på den internationella marknaden, just i syfte att få ned mjölkproduktionen. Stödet har haft en gynnsam effekt även om torkan hjälpte till. Jag förstår inte vart herr Eliasson i Moholm vill komma härvidlag; han tillhör ju själv ledningen för jordbrukarnas föreningsrörelse. Herr Hansson i Skegrie har målat en dyster bild av koncentrationen av företagsamheten i landet. Han drar den slutsatsen att vi blivit sårbarare, men utvecklingen är ju likartad i hela världen, eftersom industrin överallt koncentreras till tätorter. Totalförsvaret utformas emellertid med tanke härpå. Det är ingenting att göra åt den här saken, och herr Hansson i Skegrie och herr Eliasson i Moholm hjälper i hög grad till att åstadkomma den ifrågavarande utvecklingen. Mejerierna och slakterierna ligger koncentrerade till tätorter och är goda måltavlor. Men den utvecklingen kan vi som sagt inte göra någonting åt. Reservanterna påstår alltså att livsmedelsberedskapen inte motsvarar behovet och säger också att den inte heller står i god överensstämmelse med 1967 års riksdagsbeslut — detta var ju ett ständigt återkommande tema i båda inläggen här.

Utgående från detta läge tänker sig således nämnden att successivt öka beredskapslagringen fr.o.m. nästa budgetår. Alla beräkningar och prognoser är emellertid behäftade med stor osäkerhet. Inom parentes vill jag säga till herr Eliasson i Moholm att jordbruksnämnden inte har större ansvar i detta fall än regeringen och riksdagen. Det är regeringen som får försöka göra en total bedömning; det är inte jordbruksnämnden som har ansvaret där.

Men jag återkommer till påståendet att regeringen inte skulle ha följt 1967 års riksdagsbeslut om riktlinjerna för jordbrukspolitiken. När riksdagen fattade det beslutet, framhölls det klart och tydligt från regeringen och riksdagsmajoriteten att det är nödvändigt med en god livsmedelsberedskap; den är ett led i landets totala försvar och en förutsättning för vår neutralitetspolitik. Samtidigt konstaterade vi emellertid då att det inte fanns någon anledning att omedelbart öka beredskapen, eftersom vår självförsörjningsgrad väsentligt översteg 80 procent. Och hur har den ändrats sedan dess? Ja, vår självförsörjningsgrad nu avviker praktiskt taget inte alls från den vi hade 1967. Under hela 1950 och 1960-talen har den legat på omkring 90 procent. Därför har jag ingen förståelse för herr Hansson i Skegrie, när han säger att regeringen målmedvetet håller på att förverkliga den del av 1967 års riksdagsbeslut som handlade om en nedbantning av jordbruksproduktionen, medan vi inte har gjort någonting för att bygga upp livsmedelsberedskapen. Det påståendet stämmer inte alls med föreliggande siffror. Jag kan också ta en annan sifferserie som klart visar hurudan vår självförsörjningsgrad är. Som herr Hansson i Skegrie vet hade vi 1962—1963 en självförsörjningsgrad på 89,6 procent, och nu är den 90,6 procent. Prognosen pekar på att vi har en självförsörjningsgrad på 89 procent år 1975. Tyder detta på en målmedveten strävan att banta produktionen? Nej, om man skall kritisera oss för att vi inte har följt 1967 års beslut, så kan man tvärtom peka på att vi inte tillräckligt kraftigt har medverkat till en minskning av produktionen. Det är emellertid en erfarenhet, som alla jordbruksministrar i hela världen gjort, att effektiviteten inom jordbruket stiger, och även om man minskar arealen ökar ändå produktionen. Vad självförsörjningsgraden av vissa enskilda varuslag angår har vi 100-pro centig försörjning, t.ex. när det gäller brödspannmål. I fråga om socker och margarin är det däremot något sämre ställt. I det senare fallet kan vi emellertid lugna oss med att vi har en bättre försörjningsbalans beträffande smör. Det är riktigt att vi när det gäller margarin är beroende av import, men vi skall också komma ihåg att vår egen oljeväxtodling gör stora framsteg, såsom tidigare har nämnts. Vi blandar nu vidare smör i margarinet, vilket vi tills vidare är ensamma om i världen. Inte heller med hänsyn till försörjningen av margarin behöver svenska folket alltså sova dåligt om nätterna. Sockret är en svag punkt. Produktionen uppgår därvidlag till 65 procent av vår förbrukning. Att situationen beträffande sockret avviker från vad som gäller för andra varor sammanhänger med det av riksdagen godkända beslutet att vårt land skall stödja det internationella sockeravtalet och därmed göra det möjligt för utvecklingsländerna att sälja socker till oss. Vi har också begränsat vår sockerbetsareal. Detta innebär ett risktagande, men vi gör detta med hänsyn till vår politik när det gäller utvecklingshjälpen. Sockret är emellertid inte någon farlig produkt i detta sammanhang; det går ganska lätt att utöka sockerbetsarealen. Vi har också ett mycket stort beredskapslager av socker, som byggts upp under de senaste åren i linje med jordbruksnämndens krav och önskemål. Vad jag nu redovisat är att självförsörjningsgraden inte företer någon avvikeise i förhållande till vad som gällde vid 1967 års beslut. Därför är det inte heller nödvändigt att åstadkomma någon väsentlig ökning av beredskapen. Jag har emellertid ändå velat redovisa vad vi gjort, eftersom statens jordbruksnämnd, som har ansvaret för att i detta sammanhang förverkliga det som regering och riksdag beslutat, pekat på vissa behov i nuläget. På praktiskt taget varje punkt har regeringen, vilket är det intressanta, följt de önskemål som framförts. Detta gäller t.ex. beträffande ransoneringsberedskapen. Vi har beviljat medel för en övergång till ADB-metodik för planering av livsmedelsberedskapen. Det kommer också att ges möjlighet till planläggning för undanförsel av boskap. Vi kommer att inrätta ett beredskapsråd som skall planlägga beredskapsproduktionen. Jag vill vidare erinra om de 10 milj.kr. vi satsat under en femårsperiod på proteinfoder. Vi projekterar vidare reservanläggningar för jästoch margarintillverkning. Jag vill till sist göra ett påpekande beträffande försörjningsberedskapen inför ett krisläge. I årets statsverksproposition föreslås att det medelsbehov som föreligger för sådan lagring skall täckas med förtur. Jordbruksnämnden har 10 milj.kr. disponibla för nylagring, vilka erhållits genom att man kunnat fylla tidigare godkända lager billigare än beräknat. Vi har dessutom ansett att lagerberedskapen har, om riksdagen ger regeringen en fullmakt att utnyttja 50 milj.kr. att användas när regeringen menar att ett verkligt behov uppstår, så väsentligt förstärkts som det kan begäras. Det är en mycket snabb och smidig metod som kan utnyttjas omgående, om det bedöms erforderligt. Regeringen bör rimligtvis ha de bästa förutsättningarna att göra en totalbedömning av vår beredskapssituation och av behovet att förstärka denna med användande av dessa 50 milj.kr. Om riksdagen ger regeringen denna fullmakt, får regeringen fria händer att utnyttja dessa möjligheter. Jag vill alltså, herr talman, understryka att vi är väl rustade på livsmedelsförsörjningens område. Vår produktionsberedskap ligger helt i nivå med andra europeiska länders, och vi har aldrig satsat mer på lagring och på planläggning än för närvarande. Och detta är helt logiskt, eftersom det är regeringens ståndpunkt att en god livsmedelsberedskap utgör en oundgänglig del i vårt totalförsvar.

Herr talman! Jordbruksministern började med att konstatera att vår beredskapssituation i fråga om livsmedelsförsörjningen aldrig har varit bättre än nu. Jag hoppas att jag fattade honom rätt, och jag vill gärna att detta skall stå i kammarens protokoll som ett uttalande av jordbruksministern. Sedan detta uttalande gjorts förefaller det oss emellertid ganska underligt att man vänt sig till jordbruksnämnden för att få vissa beräkningar utförda — beräkningar som lett till framställningar från jordbruksnämndens sida. Jag vet lika väl som jordbruksministern att jordbruksnämnden inte bär ansvaret härvidlag utan att ansvaret är regeringens och riksdagens. Men jag är helt övertygad om att jordbruksnämnden har en sådan sakkunskap och ett sådant ansvar att den måste följa 1967 års beslut och att det var detta som låg bakom de framställningar som nämnden gjorde. Att jag tog upp mjölkproblemet berodde, herr statsråd, på att det skett en så väsentlig förändring av mjölkproduktionen under det senaste året. Jag sade också avslutningsvis i mitt förra anförande att jag anser det vara angeläget att regeringen anlägger en ny syn på detta problem, så att vi kan nå en lösning i framtiden. Det är självklart att vi nu är mera sårbara på livsmedelsförsörjningens område än vi tidigare har varit. Centraliseringen av bl.a. livsmedelsindustrin har kommit att medföra detta.

Herr talman! Statsrådet sade att vi reservanter målade en oerhört dyster bild av försörjningsläget. Den bild vi målat är exakt den som den ansvariga myndigheten på regeringens uppdrag har skisserat upp, tagit ansvaret för och betecknat som riktig. Vi har inte på något sätt försökt göra bilden allvarligare än den är. När statsrådet säger att vårt land aldrig har haft en så bra livsmedelsberedskap som nu, frågar jag mig om regeringen förfogar över en egen utredningsapparat på denna punkt. Vid föredragningen i jordbruksutskottet fick vi nämligen ett expertuttalande, som jag inte helt kan relatera här, eftersom det inte bör stå i kammarens protokoll, men som går åt ett helt annat håll i fråga om vår beredskap än vad herr stats rådet ville göra gällande. Man undrar vad beredskapssektionen inom jordbruksnämnden skall tjäna till, om de mycket ingående utredningar som utförts där och som har godkänts av alla remissinstanser ändock nästan helt negligeras av regeringen. Jag blev mycket fundersam när herr statsrådet sade att vår beredskap var så bra. Vi har beslutat att vi skall hålla en beredskapslagring av förnödenheter för jordbruksproduktionen som klarar tre års avspärrning. För detta behöver vi lagra 460 000 ton handelsgödsel, vi hade 1969 82 000 ton. Vi behöver 520 000 ton kraftfoder och hade 45 000 ton, ailtså inte ens en tiondel. Ändå säger herr statsrådet att vi aldrig haft en så bra beredskap som vi har i dag. Enligt min mening är den sämre än den varit någon gång förut med hänsyn till jordbrukets krav på en mycket större tillgång till dessa förnödenheter än tidigare. Jag blev också mycket betänksam när herr statsrådet sade att det inte finns någonting att göra åt koncentrationen av livsmedelsindustrien. Men det är det vi måste göra. Inte minst från försvarssynpunkt kan vi inte låta viktiga produkter lagras på platser som är mycket lätta att slå ut.
Herr talman! Då måste jag ge herr Hansson i Skegrie rådet att starta inom sin egen rörelse och lösa upp de stora mejerierna och slakterierna i små enheter samt sprida ut dem över landet. Jag undrar om herr Hansson verkligen förmår göra det. Herr Hansson i Skegrie åberopar här en tjänsteman i jordbruksnämnden, men vill inte gärna läsa in i protokollet vad han har sagt vid jordbruksutskottets interna överläggningar. En annan av ledamöterna i jordbruksutskottet behaga de emellertid citera denne tjänsteman, som skulle ha ansett att vår beredskapssituation var mycket dålig. Detta har tjänstemannen förnekat, och han har skriftligen förklarat att han inom utskottet har sagt: »Enligt min mening har beredskapsinsatserna i fred på livsmedelsområdet aldrig varit så omfattande som nu.» Och det läser jag in i protokollet. Regeringen bedömer emellertid själv situationen med ledning av alla utredningar vi får, och jag vill mycket gärna att det skall stå i kammarens protokoll att jag har sagt att livsmedelsberedskapen aldrig har varit så god som nu. Den är avsevärt mycket bättre nu än när herr Hansson i Skegrie var jordbruksminister, det kan jag bestämt försäkra. Det betyder inte att herr Hansson i Skegrie var en sämre jordbruksminister, men alla statistiska data bevisar att livsmedelsberedskapen nu är bättre. Till herr Eliasson i Moholm vill jag säga att jordbruksnämnden har upprättat — och jag försökte redogöra för detta i mitt anförande — en prognos om vilken beredskapslagring som skulle behövas i mitten av 1970-talet därest det tänkta läget blir verklighet. Det finns emellertid ingenting som tyder på att självförsörjningsgraden vid den tidpunkten är så låg som man har räknat med. Ingen av herrarna har kunnat förneka att självförsörjningsgraden har varit praktiskt taget oförändrad sedan 1800-talet. Det är ett faktum att den rent av har varit högre de senaste tio åren. Då finns det ingenting som tvder på att vi år 1975 — om fem år — skulle vara nere i det läge herrarna har tänkt sig. Regeringen får, när den går till riksdagen och begär pengar, försöka att med hjälp dels av den prognos jordbruksnämnden gjort, dels av egen tankeförmåga rekommendera riksdagen att anvisa de medel som kan vara rim liga, riktiga och behövliga för beredskapen. Ingenting av det herrarna sagt föranleder mig alltså att frångå den uppfattning jag har, nämligen att om riksdagen ger regeringen fullmakt att nyttja dessa 50 miljoner, kan vi vara alldeles trygga på detta område.

Herr talman! Endast ett par ord med anledning av jordbruksministerns uttalande att vi aldrig haft så god livsmedelsberedskap som i dag. Jag vill bara slå fast att det är en ledamot av Kungl. Maj:ts regering, och därtill den som har det högsta ansvaret för jordbruket och därmed också för vår livsmedelsberedskap, som gör detta kategoriska uttalande. Jag kan givetvis inte härifrån talarstolen redovisa detaljer, men i medvetande om förhållandet bl.a. beträffande beredskapen i fråga om jordbrukets produktionsmedel vill jag uttrycka den innerliga förhoppningen, att statsrådets påstående aldrig i praktiken skall behöva prövas. Jag är övertygad om att vad som sägs som statsrådsord i så fall inte kommer att stå

Herr talman! Det gäller här en av vår nations verkliga livsfrågor, och den bör vi inte fuska ifrån oss. Under andra världskriget sysslade jag i fem år, från 1942 till och med 1946, i arbetsmarknadskommissionen med frågor rörande arbetskraftsberedskapen. Jag tror att frågorna om vår livsmedelsberedskap måste bedömas med hänsyn till arbetskraftssituationen inom jordbruket. Om man gör en jämförelse mellan hurudan situationen i jordbruket var då och hurudan den är nu kommer man snart underfund med att förutsättningarna för att klara en avspärrning i händelse av krig har blivit avgjort sämre. På 1940-talet var fort farande bortåt 30 procent av befolkningen sysselsatta i jordbruket, det fanns 500 000—600 000 hästar och cirka 50 000 traktorer. Vi hade överallt i tätorter och städer reservarbetskraft som var jordbrukskunnig vilket inte längre är fallet. Vi har snart drivit mekaniseringsprocessen inom jordbruket så långt detta över huvud taget är möjligt. Vi är nu mycket mer beroende av utbildat folk som behärskar produktionstekniken. Därför blir frågan om beredskapshållning av såväl produktionsmedel som livsmedel av en helt annan dimension i dag än den var under det senaste kriget. Förråden måste också finnas spridda över hela landet med tanke på riskerna för att vår transportapparat inte kommer att fungera. Jag tror det vore anledning för regeringen att utomordentligt noga penetrera arbetskraftssituationen inom jordbruket i händelse av avspärrning och med utgångspunkt därifrån bedöma behovet av beredskapslagring. även om vi i dag har beredskapslager som är avsevärt större än vid det förra avspärrningstillfället, alltså under det senaste kriget, säger detta ingenting om hur vi skulle klara en liknande situation som då.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
Herr talman!

Om jag är riktigt underrättad har vederbörande nu lämnat jordbruksnämnden.

Denna ökning föreslår nämnden skall genomföras under den närmaste femårsperioden, lika fördelat på varje år. Det innebär en årlig lagerökning med cirka 50 miljoner kronor. Om planen genomförs skulle i våra beredskapslager av livsmedel och fodermedel år 1975 vara investerat cirka 525 miljoner kronor.

Herr talman! Jordbruksministern sade ungefär som så, att jordbruksnämnden gör sina bedömningar och beräkningar men att regeringen själv måste få bedöma situationen. Ja, det är kanske det som vi tycker är så bekymmersamt, herr statsråd. Vi tror att även de som räknar fram siffrorna och lever mitt uppe i denna verksamhet och som känner till 1967 års beslut kanske lika bra som jordbruksministern, känner ett mycket stort ansvar. Sedan slog jordbruksministern fast att vi inte sedan 1880 haft en större självförsörjningsgrad än nu. Om det är tack vare eller trots regeringen lämnar jag därhän. Jag vill bara erinra om att det är beredskapssituationen vi nu diskuterar. Låt mig avslutningsvis i denna debatt erinra om Per Albin Hanssons bevingade ord: »Vår beredskap är god.» Alla vet att det var »olyckan> av tre goda veteskördar som gjorde att vi klarade den situationen.
Herr talman! Om herr Eliasson i Moholm fick råda förstår jag inte vad vi skulle ha regering och riksdag till. I så fall var det bara att låta ämbetsverken tala om, att så och så skall det vara. Jag har aldrig hört någonting liknande i hela mitt liv! Ämbetsverken gör sina äskanden, och så prövar vi om dessa är hållbara eller inte. Vi lägger därefter fram förslag, och sedan får riksdagen slutgiltigt fatta beslut. Men herr Eliasson vill bara sitta med armarna i kors och ge alla myndigheter vad de begär — de besitter sakkunskapen, kan tänkas! Nej, så kan man inte regera ett land. äÄmbetsverken i all ära, men deras verksamhet avser en begrän sad sektor, och de gör ej någon totalbedömning. Det får regering och riksdag vara snälla att göra. Det är riktigt, herr Hansson i Skeg Tie, att denne tjänsteman slutat i jordbruksnämnden och börjat på Lantbruksförbundet. Men det är klart att jordbruksnämndens beräkningar och kalkyler avser en femårsperiod; jag har flera gånger försökt framhålla att nämnden gör en prognos över vad man behöver om fem år med den försörjningsgrad vi då har. Jag godtar emellertid inte denna prognos; jag tror nämligen inte att vi är nere i den självförsörjningsgrad som jordbruksnämnden beräknar, och jag tror det på mycket goda grunder. Jag vill sedan bara till herr Grebäck säga att det är klart att situationen i dag är en helt annan än den var vid förra kriget. Men det innebär inte att vi är sämre ställda. Däremot får vi nu planera och göra alla våra försvarsförberedelser på ett helt annat sätt än då. Då hade man inom jordbruket det stora problemet att man hade så mycket arbetskraft som man i en beredskapssituation blev av med. I det läget befinner vi oss inte i dag; jordbruket bedrivs nu mera maskinellt. Men arbetskraften är ändå ett viktigt problem, och jordbruksnämnden har nu fått i uppdrag att se över arbetsblocksorganisationen. Även på den punkten har regeringen beaktat vad som behövs.
Herr talman! Jag begärde ordet för att säga till herr Hansson i Skegrie att detta är första gången som jag har hört någon redogöra för vad som förevarit i ett utskott. Herr Hansson har nu brutit principen att man inte gör det, och det må väl vara hänt. Jag är något förvånad över att den ansvarige tjänstemannen lämnat en skrivelse bara till herr Hansson i Skegrie. Vi övriga ledamöter har i varje fall icke bekommit någon sådan.
Herr talman! Statsrådet trodde att det inte skulle behövas någon jordbruksminister om ämbetsverken finge bestämma. Får jag vända på saken och säga: Tillåts det möjligen oppositionen att tro att även ett ämbetsverk kan ha rätt, även om både ämbetsverket och oppositionen vet att regeringen med den riksdag vi för närvarande har alltid får rätt vid voteringen?

Herr talman! Herr Persson i Skänninge har nog missuppfattat utskottsarbetet. Det är kutym att man icke i kammaren redovisar vad de olika ledamöterna sagt i utskottet och deras ställningstagande där i olika frågor. Däremot är det ingenting som förbjuder att man i riksdagsdebatten eller i ett utskottsutlåtande relaterar vad som framkommit vid en föredragning i ett utskott. Det är självfallet argument som både en majoritet och en minoritet har rätt att utnyttja. Det är samma sak som att använda ett remissvar — ingenting annat. Herr Persson får läsa in litet bättre vad som tillhör riksdagens arbetsformer och vad som inte gör det.

Det finns inte en enda remissinstans som ställt dessa utredningar i tvivelsmål. Herr statsrådet är den förste jag har hört göra det. Sedan sade herr statsrådet: Vi har så hög beredskap i dag att jag inte tror på jordbruksnämnden. Det är emellertid inte frågan om beredskapen i dag utan om vilken beredskap och vilket försörjningsläge vårt svenska folk har om det blir en avspärrning. Har vi lager, så att vi kan klara en rimlig försörjning i ett sådant läge? Detta är frågan, och utredningarna visar att vi inte har sådan beredskap. För detta krävs att vi har ordentliga lager av konstgödsel, kraftfoder etc. Hur lång tid tar det exempelvis, herr statsråd, innan vi har ställt om traktorerna till gengasdrift? Det är också en sådan sak som man inte vågar tala om. Där har vi också en beredskapssituation som tyvärr kunde ha varit bättre än den är. Men låt oss inte blanda ihop begreppen, herr statsråd. Det är inte dagens försörjningsläge, utan det är i huvudsak fråga om det försörjningsläge vi får om vi avskärs och skall försöka klara oss i tre år. Då klarar vi inte den målsättning som är uppställd.
Herr talman! Det är alldeles klart att jag inte utgår ifrån att en myndighet avser att lura vare sig regering eller riksdag. Men herr Hansson i Skegrie har ju också litet erfarenhet från myndigheter, och såvitt jag kommer ihåg sade inte herr Hansson i Skegrie: Allt ni begär skall ni få, ty det är klart att jag tror på er. Man får ju bruka sitt eget förstånd och även andra människors och experters förstånd. Då diskuterar man de utgångspunkter som myndigheten haft. Jag har vid flera tillfällen talat om hur myndigheten gör sin beräkning. Sedan kommer vi ned på jorden, då herr Hansson i Skegrie säger att det inte gäller beredskapen i dag, och det var väl, ty annars skulle herr Hanssons argumentation vara rätt svag. Jag kan nämligen omedelbart hänvisa till att vi i dag har besvärande problem med överskott. Jag kan också berätta att vi har ett brödspannmålslager på 300 000 ton. Jordbruksnämnden kan vara beredd att omedelbart minska det till 150 000 ton, och vi får då 50 miljoner till vårt förfogande till någonting annat. Detta överskott behövs inte alls från beredskapssynpunkt, men vi har det som en följd av en jordbruksöverenskommelse. Om situationen vore mycket dålig, kunde vi säga att vi har 100 000 ton spannmål för mycket, vilket innebär pengar som vi omedelbart kan använda. Man har sagt att situationen är mycket dyster och att det svenska folket inte vet hur farligt det lever. Men nu har vi alltså kommit ned på jorden. Det är i ett tänkt läge någon gång i mitten på 1970-talet som de problem kan uppstå, vilka herr Hansson har diskuterat.
Herr talman! Jordbruksministern erkänner att arbetskraftssituationen i dag är en helt annan än under förra kriget. Det är nog så riktigt: under förra kriget skulle 30 personer i jordbruket svara för försörjningen av sig själva och 70 andra, medan i en avspärrningssituation i dag 5—6 personer svarar för försörjningen av sig själva plus 94—95 andra. De siffrorna säger litet om den förändrade situationen, om vi skulle råka i krig i dag. Under kriget fanns det på en 100 tunnlands gård kanske 3—4—53 personer, som arbetade i jordbruket. I dag finns det ofta bara familjen, alltså familjeförsörjaren och hans fru. Ett sådant familjeföretag kanske producerar 2 000—3 000 slaktgrisar, ett annat lika många smågrisar och ett tredje 300 000 liter mjölk. Sedan finns det väl minst 60 000—70 000 personer i jordbruket som är värnpliktiga. Kalla in den arbetskraften och ersätt den med reservarbetskraft som oftast ingenting kan av modern jordbruksteknik. Då för står man kanske hur förändrad situationen i dag är. Det är alltså från dessa utgångspunkter som man måste bedöma lagerhållningen. Man skall inte försöka göra detta till en angelägenhet enbart för jordbrukarna. Det är klart att vi jordbrukare kan försörja oss själva, det gäller ju bara 5—6 personer av ett hundra. Men hur går det för de andra? Det är ytterst dem det gäller, och det är den vi måste taga hänsyn till i vår planlägg

Herr talman! Jag vill säga till herr Persson i Skänninge, att jag inte alls aspirerar på posten som hans lärare. Efter herr Perssons inlägg här finner jag det vara helt meningslöst att försöka undervisa honom i den riktning jag skulle vilja göra. Jag skulle däremot vilja tillråda självstudier i ganska betydande utsträckning. Sedan skall jag be att få tacka herr statsrådet för att han sade att jag åtminstone hade kommit ner på marken med fötterna. Herr statsrådet har ännu inte nått ända dit ner utan svävar fortfarande en bit ovanför markytan, såvitt jag begriper. Han säger ati vad vi diskuterar är ett beredskapsläge i mitten på 1970-talet. Javisst är det det! Det är det vi har diskuterat hela tiden, och jordbruksnämnden har sagt att vi, för att komma fram till detta beredskapsläge år 1975, behöver 50 miljoner kronor varje år under de fem åren fram till dess. Det är detta det är frågan om här. Det gläder mig att herr statsrådet äntligen har fått klarhet i att det är den saken vi diskuterar. Nu säger herr statsrådet nej till de 50 miljonerna det första året. Skall han säga nej till dem nästa år också, eller skall vi ta 100 miljoner då? Vi behöver 50 miljoner under vart och ett av fem år för att uppnå det tänkta beredskapsläget. Men kom sedan ihåg, att detta beredskapsläge inte existerar i dag. Om vi hade haft det skulle vi, såsom jag sade, ha ett lager av kraftfoder på 520 000 ton. Vi skulle behöva 460 000 ton handelsgödsel, men vi har bara en del därav. Det är dessa lager som behövs för att fylla behovet i händelse av en avspärrning under tre år, och det är detta som också jordbruksnämnden efter strävar.
Herr talman! Riksdagens beslut år 1967 gick ut på att vi skulle uppnå en självförsörjningsgrad på 80 procent. Vid den tidpunkten behövdes därför ett ganska väsentligt beredskapslager. Nu har alltså — jag vet inte hur många gånger jag har sagt det — jordbruksnämnden gjort en kalkyl avseende mitten av 1970-talet och därvid för egen del kommit fram till att vi då behöver hålla ett beredskapslager av den angivna storleken. Jordbruksnämnden räknar emellertid med — det har jag också sagt — en mycket snabbare minskning av jordbruksproduktionen än regeringen har gjort, och därför finns det ingen anledning ännu att bygga upp lagret så snabbt som man har tänkt sig. Vi skall ha klart för oss att tanken har varit att produktionen skulle gå nedåt och lagret uppåt. Produktionen har emellertid inte utvecklats på det sättet och gör det fortfarande inte. Det är emellertid klart att. om regeringen får till sitt förfogande dessa 50 miljoner kronor så kan vi utnyttja dessa pengar för den händelse produktionen skulle gå ned hastigare. Vi kan alltså vid behov utnyttja de 50 miljonerna, om = självförsörjningsgraden minskar fortare än vi tror. Så enkelt är det. Jag står alltså på jorden precis lika mycket som herr Hansson i Skegrie — jag har kanske till och med fötterna litet djupare i marken.
Herr talman! En kort replik till herr Persson i Skänninge. Jag har ingen önskan att vrida klockan tillbaka, jag vet vad den har slagit, herr Persson. Det är med utgångspunkt från jordbrukets situation i dag som man enligt min mening skall bedöma situationen i fortsättningen. Jag tror att det med en noggrann planering är möjligt att klara en avspärrning. Om allt är noga genomtänkt och alla förberedelser är träffade, då klarar vi situationen. Jag tror också att det är utomordentligt viktigt att diskutera igenom denna fråga så att man får klart för sig hur det ligger till. Gör man det skall man nog finna att det fortfarande är åtskilligt att uträtta på detta område.

Herr talman! Som framhålles i motion II:1097 förorsakar det nuvarande systemet för beräkning av skördeskador och utbetalning av eventuell ersättning stor irritation bland jordbrukarna. Man begär därför en översyn av systemet. Det gäller bl.a. den långa tidsutdräkt som nu uppstår mellan skadans uppkomst och tidpunkten för utbetalning av skördeskadeersättningen. Mycket skulle kunna vinnas, om åtminstone ett preliminärt besked om skördeskadeersättningen kunde ges under det beskattningsår skördeskadan inträffar. Det bör särskilt poängteras, vilket anförts i reservationen, att fördelarna av en snabb reglering av skadeersättningsanspråken måste anses så betydande, att de mer än väl torde komma att uppväga de eventuella merkostnader som kan uppstå genom en omläggning av systemet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna vid detta utlåtande.

Herr talman! I föreliggande utskottsutlåtande behandlas en hel del motioner beträffande skördeskadeskyddet. Skördeskadeskyddet som sådant avser att ge ekonomiskt skydd för jordbrukarna i händelse av en svag skörd. Skyddet bör i princip verka så som en arbetslöshetsförsäkring gör för andra kategorier. Det skall ge en viss inkomsttrygghet för jordbrukarna. Skördeskadeskyddet utgår efter vissa regler, och jag vill för att ingen oklarhet skall råda ha sagt att det är bra att vi har fått en skördeskadeförsäkring. Men tyvärr fungerar den inte till full belåtenhet. Det uppstår i praktiken många orättvisor. Det är också därför det har väckts så många motioner i frågan vid den ena riksdagen efter den andra. Vi har en självrisk som är alltför hög. Den är i genomsnitt 5,5 procent. Det kan inträffa att många, som befinner sig i en mycket besvärlig situation därför att de drabbas av stora förluster, likväl till följd av att självrisken är så stor inte får någonting. Självfallet kostar det pengar att sänka självriskprocenten, men jag tror att det är helt nödvändigt om vi skall få ett skydd som fungerar på det sätt man har tänkt sig. En annan fråga i detta sammanhang är skördeuppskattningsområdena. De är efter nuvarande system alltför stora och ger inte det rätta utslaget med hänsyn till förhållandena i verkligheten. Det innebär att många jordbrukare kan få en bra skörd och i vissa lägen ändå ett stöd. Andra däremot kan ha en svag skörd och göra stora förlus ter men får likväl inget stöd. Det behövs därför flera uppskattningsområden, områden som är geografiskt och odlingsmässigt mer enhetliga. Det finns också annat att kritisera. Om en gröda inte odlas på en gård som utlottats inom ett uppskattningsområde, tar man en annan gård inom ett annat skördeuppskattningsområde. Detta måste vara felaktigt. Man borde ha möjlighet att lotta ut en annan gård inom samma område för att få rätt resultat av provtagningen. Herr Berndtsson talade om utbetalningen av skördeskadeskyddet. Vi vet ju att det skördeskadeskydd som skulle utgå med anledning av de svaga skördarna 1969 just i dagarna har utbetalts, alltså nästan ett halvår efter skördeskadeutfallet. Givetvis måste många svårigheter övervinnas innan hela systemet fungerar riktigt, men man måste förstå situationen för de lantbrukare som har haft höga räntor att betala och stora kostnader för konstgödsel och utsäde, men som inte får någon ersättning för skördeskadorna förrän i slutet av mars året efter det dåliga skördeutfallet. Med en utsortering av vissa grödor och med användning av modern datateknik tycker jag att man borde kunna få ett system som verkar snabbare. Dessa synpunkter har också praktiska människor fört fram i de motioner som väckts i detta ärende, och även det visar ju att systemet inte fungerar som det borde göra. Utskottet skriver att en översyn av metodiken för skördeuppskattning och ersättningsberäkning fortlöpande sker i skördestatistiska nämnden. Detta är självfallet riktigt, men det är inte till fyllest. Motionärerna har därför begärt en översyn av det obligatoriska skördeskadeskyddet, vilket är helt nödvändigt om skyddet skall kunna fungera på rätt sätt. Utskottets majoritet, d.v.s. utskottets socialdemokratiska ledamöter, har inte velat biträda det förslaget. I reservationen 1 har också begärts en sådan översyn, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen. Reservationen 2 bygger på motionerna I:424 av herr Ferdinand Nilsson m.fl. och II: 469 av herr Persson i Heden m.fl., i vilka motioner man har begärt en ökning av den för behovsprövade bidrag avsedda andelen av skördeskademedlen från 1 till 2 procent. Det kan förstås tyckas att detta inte skulle vara nödvändigt, och det skulle det inte vara därest skördeskadeskyddet som sådant fungerade. Så länge som vi inte har ett skördeskadeskydd, som fungerar tillräckligt effektivt, måste vi kräva en höjning av procentavdraget från 1 till 2 procent för att kunna rätta till de värsta orättvisorna. Det är detta som vi syftat till. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall också till reservationen 2.
Herr talman! Skördeskadeskyddet har nu blivit i allra högsta grad aktuellt genom de utbetalningar som först helt nyligen kommit olika lantbrukare till handa. Det har för första gången blivit aktuellt också därigenom, att det till skillnad mot tidigare utbetalats skördeskadeersättningar i nästan hela landet till följd av förra årets dåliga skörd. Tidigare har det varit mera begränsade områden som kommit i fråga. För många har de utbetalda ersättningarna tett sig något lotteribetonade. Skillnaderna i förhållande till de ersättningar som utgått till grannar i närheten av eller på längre avstånd från drabbade jordbrukare har ofta varit ganska svårförståeliga. Det råder inget tvivel om att det finns många brister i det nuvarande systemet. Skall man å andra sidan få ett system som är hundraprocentigt rättvist, blir det mycket krångligt och dyrbart. Man måste alltså skapa en viss balans mellan vad som är önskvärt att genomföra och vad som inte kräver alltför stora kostnader. Det är emellertid uppenbart att åtskilligt kan göras för att förbättra systemet, och det har framhållits i många av de motioner som behandlas i förevarande utlåtande. Vad som framför allt påtalats i reservationen 1 a är det förhållandet att utbetalningarna kommer så sent, i det aktuella fallet ett kvartal efter skördeskadeårets utgång. Det kan inte vara rimligt att det skall vara på detta sätt i fortsättningen, och vi reservanter menar att Kungl. Maj:t bör se till att det blir en ändring — något som ingalunda är omöjligt. Vid den föredragning vi i utskottet hade av sakkunniga fick vi klart belägg för att det i och för sig inte är omöjligt att få medlen utbetalda under skadeåret, förutsatt att man undantar de grödor som i första hand är anledningen till att det eljest skulle bli så sen utbetalning, nämligen oljeväxter och sockerbetor. Det är ganska begränsade områden av vårt land som har sådana odlingar, och det kan inte vara rimligt att lantbrukare i andra delar av landet skall behöva vänta bara för att beräkningarna för dessa grödor först skall göras. Ett annat skäl för sena utbetalningar har sagts vara att man inte hinner få fram kvalitetsbedömningarna tidigare. Därvidlag menar vi reservanter — och jag är helt övertygad om att vi har rätt — att det går att införa ett annat system som gör det möjligt med kvalitetsbedömningar betydligt tidigare vv ovir kanske också blir effektivare samt omfattar flera grödor än nu, om man gör bedömningen i anslutning till skörden på fälten. Då är ju provtagarna ändå ute för att beräkna spillet, och det kan inte vara någon svårighet att ta prov direkt i skördetröskan som underlag för en kvalitetsbedömning. Vidare är det alldeles klart att strataindelningen är av stor betydelse, som herr Jonasson förut sade. Det är önskvärt att man får mindre områden och att områdena ännu bättre än nu anpassas till olika förhållanden så att skogsbygden kommer för sig, slättbygden för sig o.s.v. Jag tror att det finns rätt mycket att göra där också. En rättelse borde även kunna ske i fråga om en sådan sak som att — herr Jonasson var inne även på detta — provytor för vissa grödor ibland inte finns inom området och att man därför bedömer dem med utgångspunkt från resultatet i ett annat område. Det gäller framför allt potatis. Det finns också många andra förhållanden som kan tas upp. Jag skulle vilja beröra en sak som inte kommit fram i några motioner men som i vissa delar av landet aktualiserats just under skördeskadorna i fjol. Det gäller de fall då det blir stora översvämningar, som omöjliggör att man över huvud taget kan beså arealerna. I sådana fall kan man inte alls få någon skördeskadeersättning. Jag tycker inte att detta är riktigt. Lantbruksnämnden borde kunna kontrollera att utebliven sådd inte beror på bristande vilja från markinnehavaren utan helt enkelt på att sådden omöjliggjorts på grund av översvämning. Man borde då kunna få ut ersättning även om den begränsas med hänsyn till att man inte haft några kostnader för utsäde eller gödning. Sedan har vi frågan om den höga självrisken som i medeltal ligger på 15,5 procent. För vissa delar av landet, t.ex. mitt eget län, ligger den betydligt högre eller på över 17 procent, vilket är beroende på grödornas sammansättning. Detta är besvärande. Efter avdrag av självrisken på något över 14 000 kronor fick jag själv ut en mycket blygsam ersättning. För andra gårdar kan självrisken vara betydligt högre. Även om skadan blir så stor att det inte blir något netto alls för gården, kan genom denna höga självrisk i vissa fall inte någon som helst skördeskada utgå.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

Herr talman! Sommaren 1969 var det betydligt skönare och angenämare att vara människa än bonde. Det är en medveten felsägning som jag gör mig skyldig till. Enda glädjen var att vi i stora delar av landet fick ett verkligt prov på vad skördeskadeförsäkringen går för. Vi fick se hur den fungerar. Som herr Hedin nämnde, har vi i dessa dagar fått belägg för att den inte fungerar så vidare bra. Vi fick besked strax före påsk om hur utfallet av skördeskadeförsäkringen blev. Att utfallet i de allra flesta fall inte blev vad det borde vara var i och för sig ingen överraskning. Vi visste redan förut att skördeskadeförsäkringssystemet är behäftat med en massa felaktigheter. Att det finns brister har framhållits av flera tidigare talare, och det kommer att beröras av de efterföljande. Jag skall därför nöja mig med att ta upp en enda delfråga. Jag vill peka på vad de alltför stora strataområdena kan betyda. Inom samma område kan det vara geografiska olikheter som gör de klimatiska förhållandena olika för olika brukningsdelar. Det gör att bedömningsgrunderna blir felaktiga för vissa gårdar. Om områdena vore mindre till ytan och antalet områden alltså vore större, skulle normvärdena för skördeskadebestämningen bli riktigare. Som det nu är, förhåller det sig så som tidigare talare har anmärkt, nämligen att man i Sörmland har mellan 17 och 18 procents självrisk, som man först och främst förlorar. I vissa fall kan det röra sig om så pass höga belopp att de motsvarar en normal årsinkomst, innan försäkringen träder i kraft. Såsom skördeskadeförsäkringen i år har fungerat i Sörmland betyder detta inte bara att lantbrukaren förlorar ett belopp lika med självrisken, utan man har också gått efter ett speciellt och alltför lågt normvärde när storleken på skadan skall bedömas. En lantbrukare kan lida en 40—50-procentig skada på sin gröda utan att få någon som helst ersättning. Det finns i Sörmland exempel på skördeförluster på 500—600 kronor per hektar utan att någon som helst skördeskadeersättning har utgått. Då kan man lätt räkna ut att det inte bara är fråga om en 15 procentig självrisk. Ytterligare förluster uppstår alltså för lantbrukarna genom att normvärdena inte är realistiska. De ligger alldeles för lågt. Detta beror ofta på att det strataområde som brukningsenheten tillhör är alltför heterogent. Området består både av slättbygd och av skogsbygd. Då kan man aldrig få rättvisande normskördar för alla gårdar inom området.

Jag nöjer mig, herr talman, med att påpeka denna av många nackdelar som finns i det nuvarande skördeskadeförsäkringssystemet. Det finns alltså all anledning att göra en översyn av det. Om det inte går att åstadkomma en förbättring av systemet, kommer man i fortsättningen alldeles säkert att röna ett enormt motstånd bland lantbrukarna när man begär att de skall stå som värdar för provytor. Det blir följden av den utformning försäkringen har i dag.

Herr talman! Jag delar den uppfattning som herr Jonasson här gjort sig till talesman för: det är bra att vi har en skördeskadeförsäkring. Herr Sundkvists propåer kan jag naturligtvis inte följa. Om herr Sundkvist vill fortsätta sin tankegång, har han ju bara att skriva en motion och yrka avslag på hela skördeskadeförsäkringen, så får det hela fungera som det har gjort tidigare. Jag skall gärna medge att det finns brister i denna försäkring — det vore ganska egendomligt om det inte funnes några — men rätt många brister har man också försökt rätta till. Vad var det skördestatistiska nämnden hade att brottas med i första hand? Jo, det var uppskattningsområdena. Man fick gå efter de områden som man tidigare hade använt för att fastställa skörderesultat inom vissa distrikt enligt den uppläggning som gjorts av hushållningsgillena m.fl. När man bestämde skördarna på de olika gårdarna fick man följa den subjektiva metod som användes på den tiden; man sade att här är skörden 3 och här är den 2,5 o. s. v. Nu har man i mycket stor utsträckning kunnat skapa objektiva normvärden för skörden tack vare de provytor, som man enligt herr Sundkvist bör sluta med, i varje fall i Sörmland. Vi har nu infört det systemet att alla får lämna in ansökan, vilket de inte tidigare skulle göra. Även det är naturligtvis en förbättring. Men det finns fortfarande svagheter i systemet. En sådan är att skördeskadeersättningen utbetalas så långt efter det att skadorna har uppstått — det kan dröja ett halvår. Detta är inte tillfredsställande. Skördestatistiska nämnden försöker emellertid få fram en metod för att åstadkomma snabbare utbetalning. Jag tror, herr Jonasson, att det går fortare att komma fram till en lösning av denna fråga om skördestatistiska nämnden får sköta den än om vi plockar ihop några ledamöter från denna kammare och första kammaren för att se över hela systemet. Nämndens ledamöter har förklarat att de är beredda att ta upp denna fråga och ge den förtur, och då tycker jag det är rimligt att den får göra det. Herr Jonasson säger att socialdemokraterna inte vill vara med om att denna översyn görs. Anledningen till att vi inte vill det är alltså att problemet kan lösas snabbare om nämnden får ta hand om det. Beträffande de behovsprövade skördeskadebidragen har herr Persson i Heden väckt en motion som föranlett reservationen 2. För närvarande får en procent av skördeskademedlen användas för individuella behovsprövade bidrag, och i reservationen yrkas att denna andel höjes till två procent. I och för sig kan det naturligtvis finnas motiv för en sådan höjning, men om bidragsprocenten ökas blir det också svårare att göra den mycket delikata prövningen av varje gård för sig. Den individuella gården kan inte redovisa några skörderesultat. Det finns inga sådana. Administrationskostnaderna kommer att bli ofantligt stora därför att en individuell försäkring måste innebära att man kontrollerar om vederbörande har sått i rätt tid, skördat i rätt tid o.s.v. Man kan inte komma ifrån det om man går in för den individuella försäkringen. Därför är vi från vårt håll rädda för att ni — om vi nu går med på två procent — kommer att begära tre procent nästa år. Då skulle vi snabbt komma i ett sådant läge att hela denna idé blev förfuskad. Det är anledningen till att vi går emot yrkandet. Vi anser att skördeförsäkringen är av positivt värde och att den bör förbättras. Men det vore enligt min mening olyckligt för jordbrukarna om vi följde herr Sundkvists förslag och försökte få bort detta system. Ingen är betjänt av att det avskaffas.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
Herr talman! Jag vill endast säga några ord till herr Persson i Skänninge. Han medger att det finns stora brister i denna försäkring. Det är vi överens om. Han säger emellertid vidare: Det kan bli en snabbare lösning, därest skördestatistiska nämnden får arbeta med dessa frågor. Det är väl meningen att skördestatistiska nämnden skall arbeta med dessa frågor och försöka förbättra förhållandena, oavsett om en utredning kommer till stånd eller inte. Men det finns också en hel del andra frågor som sammanhänger med denna försäkring och som behöver tas med i bilden. Bland annat är det fråga om hur mycket man från statsmakternas sida vill satsa för att få fram ett system som fungerar tillfredsställande. Beträffande reservation 2 säger herr Persson att det föreligger risk för att vi kommer att begära tre procent nästa år, om riksdagen nu går med på två procent. Men, herr Persson, om vi kan få ett system som fungerar perfekt behöver vi inte ens en procent. Så länge vi inte har ett sådant system vill vi emellertid ha två procent för att försöka klara de största orättvisorna.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge rekommenderar mig att lämna in en motion med avslagsyrkande på hela systemet. Skall jag döma av de erfarenheter jag själv som bonde har fått under hela den tid systemet har fungerat, kan jag verkligen vara beredd att lämna in en sådan motion — efter det år som vi nu genomlidit, då vi fått se vad systemet är värt. Jag är absolut in te ensam om denna inställning. Detta är ett av de stora debattämnena på de RLF-stämmor som i dagarna pågår runt om i bygderna. Vissa RLF-stämmor har enhälligt uttalat att de vill slippa systemet. Jag vill påpeka för herr Persson i Skänninge att detta är en verkligt allvarlig fråga, som behöver ses över. Han säger att skördestatistiska nämnden skall behandla den. För två eller tre år sedan blev motioner i riksdagen om tidigare utbetalning besvarade med precis samma hänvisning. Det händer ingenting. Skall det vara någon mening med detta system, så måste det hända någonting.
Herr talman! Jag är väl medveten om att skördestatistiska nämnden gör åtskilligt för att få förbättringar till stånd. Men det råder väl inte något tvivel om att riksdagen kan och — som jag ser det — bör skynda på de åtgärder som nämnden vidtar. Vi reservanter har den här gången valt att peka på den sena utbetalningen. Jag kan inte förstå herr Persson i Skänninge som säger att det går snabbare om man låter skördestatistiska nämnden i lugn och ro hålla på med detta arbete. Det är väl alldeles klart att det måste gå mycket snabbare om riksdagen gör en klar beställning och säger att vi snarast måste lösa just denna fråga. I utskottsutlåtandet heter det bl.a. »en mera väsentlig tidsvinst torde endast kunna uppnås genom inskränkning av den tid som för närvarande åtgår för den kvalitetsmässiga bedömningen av skördeskadorna. Någon dylik åtgärd torde dock hittills inte ha ifrågasatts.» Men det är ju just det vi gör i reservationen. Vi säger att man bör ha en annan metod för kvalitetsbedömningen, där denna kombineras med de besök som ändå sker ute på fältet. Därigenom bör bedömningen både kunna bli bättre och framför allt ske betydligt snab bare än för närvarande. Jag tycker att det finns mycket starka skäl för att bifalla reservationen 1.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt varför herr Hedin polemiserar mot mig. Jag sade ju att det inte är tillfredsställande med den sena utbetalningen. Vad jag därefter sade var att jag tror att nämnden kommer att klara detta bättre än en särskild utredning. Om den saken kan vi givetvis ha olika uppfattning. Skriv gärna den där motionen, herr Sundkvist! Vi får i så fall behandla den när den föreligger. Men tala då om för de svenska bönderna att vi i så fall tar ifrån dem de 30 miljoner kronor som staten i dag betalar ut för skördeskadeskyddet. Det är icke riktigt som herr Sundkvist säger att man på RLF-stämmorna diskuterar att avskaffa systemet. Vad man diskuterar är frågan hur vi skall kunna få ett rättvisare system. Det har jag ingenting emot; det är klart att man bör försöka få det så rättvist som möjligt. Men staten betalar i dag 30 miljoner kronor till detta system, och det tycker jag att jordbrukarna bör uppskatta. Jag är emellertid medveten om att det finns saker som behöver förbättras, men jag tror att det sker snabbare om nämnden får syssla med dessa frågor.

Herr talman! Jag behöver väl inte ha sällskap till tidningsrummet. Dit kan jag gå själv. Visst läser jag tidningar ibland. Jag kan försäkra herr Sundkvist att jag följer debatterna på detta område ganska ingående. Det finns de som inte vill ha detta system — det skall jag gärna medge. Men vad man i första hand diskuterar är orättvisorna i systemet. Jag har sagt att vi skall försöka rätta till de orättvisor som eventuellt finns. Herr Sundkvist kan väl inte säga att det är något fel i det?

Herr talman! Det är klart att en ny reform inte fungerar ändamålsenligt redan från början. Erfarenheter måste erhållas, och med dem kan man förbättra förhållandena. Så har också skett med det permanenta skördeskadeskyddet, som beslöts för snart tio år sedan. Men trots den långa tid som gått sedan dess finns det oerhört stora brister i systemet, och det fordras stora förbättringar. Man kan inte säga att systemet fungerar ändamålsenligt. När 1969 års skördeskadeutfall presenterades de sista dagarna i mars gav det ett skolexempel på hur ett sådant system inte skall fungera. I motionerna 1:424 av herr Ferdinand Nilsson m.fl. och 1I1:496, som väckts av mig och några andra kammarledamöter, påtalas ett flertal felaktigheter som måste rättas till för att skördeskadeskyddet skall fungera på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. Det gäller den försenade utbetalningen av försäkringsskyddet, som redan tidigare påtalats av flera talare. De lantbrukare som drabbats av skördeskador — förra året var skördeskadorna av sådan omfattning att man i många fall nära nog kunde tala om missväxt — torde vara i behov av ersättningen det år skadan uppstått. De har behov av likvida tillgångar för att, som här har sagts, kunna betala fakturor och sådant. Det gäller också från skattesynpunkt. Nu erhåller den för vilken skördeförsäk ringen utfallit likviden först året efter. Var och en förstår verkningarna härav, bl.a. på grund av den progressiva beskattningen. Hade jordbruket haft rätt till resultatutjämningskonto, analogt med skogskonto, skulle en jämnare beskattning ha kunnat äga rum. Det är ytterst viktigt att man söker på något sätt finna en formel för att lösa dessa problem, även om man inte kan få besked till den 1 januari året efter skördeskadan. Man får försöka finna en formel för att liksom efterdeklarera ersättningen så att den skall beskattas samma år som skadan uppstått. Det anser motionärerna vara ett oåterkalleligt krav som måste tillgodoses omedelbart. Detta gäller också — och det är kanske den väsentliga frågan i detta sammanhang — den tekniska utformningen som kan betraktas som ett typiskt lotteri, såsom herr Hedin sade. 1969 års skördeskadeberäkningar är sålunda ett gott exempel härpå. Grödor som gett god skörd — där den aktuella skördens avvikelser från normskörd rätteligen skulle betecknas med ett plus — har i stället blivit en minuspost. Grödor som givit så dålig skörd att de betraktas som fullständig missväxt, så att avvikelsen skulle betecknas med minus, har i stället innevarande år uppförts som en kraftig pluspost. Jag har otaliga exempel på detta. Här föreligger sålunda ett tekniskt fel som måste rättas till. Det är förvånande att motstånd gör sig gällande på denna punkt. Jag noterar med tillfredsställelse att herr Persson i Skänninge har uttalat sig positivt för att man skall försöka åstadkomma en förändring härutinnan, men det måste ske snabbt. Riksdagen bör enligt mitt förmenande göra ett uttalande för att påskynda en lösning. För att i någon mån — jag stryker särskilt under orden i någon mån — kunna rätta till felaktigheterna när det gäller fördelning av skördeskademedel finns den s.k. behovsprövade skörde skadeersättningen. Systemet med behovsprövning har tillkommit för att komplettera den s.k. strataindelningen, som visat sig vara — som jag tidigare har anfört — synnerligen bristfällig. Den behovsprövade ersättningen — en procent av utgående ersättning, dock minst 400 000 kronor — täcker emellertid inte behovet. Därför har vi också föreslagit att dess andel av skördeskademedlen uppräknas från en till två procent. Detta kan inte — som herr Persson i Skänninge påstår — medföra några fördyrade administrationskostnader. Inte kan det väl bli dyrare att räkna fram två procent i stället för en. Genom denna uppräkning kan man åtminstone till någon del rätta till de orättvisor som begås i samband med de felaktiga beräkningsgrunderna. Jag förutsätter att herr Persson i Skänninge är villig att medverka också i detta sammanhang till en rättvisare lösning. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de vid jordbruksutskottets utlåtande nr 11 fogade reservationerna 1 och 2.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga till herr Persson i Heden att jag inte vill medverka till ett beslut om en höjning av procenttalet från en till två. Jag har inte heller sagt att en höjning skulle innebära en stegrad administrationskostnad. Herr Persson lyssnade tydligen inte på mig ordentligt. Men jag har sagt, och det står jag fortfarande för, att om man går alltför långt på detta område och prövar den enskilda gården — nu har man ju i stället behovsprövning — så kommer man i det läget att man tvingas ha en kontrollapparat som administrativt kommer att kosta mycket pengar. Det är det jag velat framhålla, herr Persson i Heden.
Herr talman! Jag förutsätter att kostnaderna för beräkning av skördeskador inte kan bli så mycket större än de nu är, nämligen mellan 9 och 10 miljoner kronor. Jag noterar sålunda att herr Persson i Skänninge hellre accepterar en orättvisa än medverkar till en rättelse härvidlag.

Herr talman! När riksdagen år 1961 beslutade införa skördeskadeskyddet var detta ett mycket viktigt beslut, om än skyddet redan från början var behäftat med många brister. Under årens lopp har många justeringar till det bättre gjorts, och flera sorters grödor har även inordnats i systemet, men ännu återstår en hel del att göra för skördestatistiska nämnden innan systemet kan fungera helt tillfredsställande. Vid årets riksdag har väckts ett antal motioner som kritiserar skyddet på en del punkter. De önskemål som däri framförs kan i korthet utsägas med slutklämmen i de motioner som från folkpartiets sida framförts av herrar Skagerlund och Axelson i första kammaren samt av herrar Rimås och Eriksson i Arvika i denna kammare. Önskemålen sammanfattas sålunda: Självrisken bör minskas. Skördeskadeområdena bör göras mindre. Normskördarna för särskilt potatis och våroljeväxter bör höjas. Vallfröodlingens speciella problem bör beaktas. Besked om skördeskadeersättning bör lämnas tidigare. Då de föregående talarna utförligt uppehållit sig vid dessa delfrågor, vill jag här särskilt understryka vikten av att komma till rätta med de sena utbetalningarna. För skador som inträffade under sommaren och hösten 1969 har man blivit färdig med utbetalningarna först nu i dagarna, medan utbetalningen av de behovsprövade bidragen dröjer ännu några månader. Man ställer sig verkligen undrande över att något så dant kan ske i vår omskrutna datatid. Då de frågor som förts på tal i de nämnda motionerna inryms i de yrkanden som görs i reservationen 1, yrkar jag, herr talman, bifall till denna reservation. Dessutom har väckts ett par stycken trepartimotioner, nämligen I1:431 med herr Åkesson som första namn, och II: 607 med mig som förste undertecknare, vari yrkas inordnande i skördeskadeskyddet av den yrkesmässiga fruktodlingen. Jag vill med några ord beröra dessa motioner. Den yrkesmässiga fruktodlingen, som är helt koncentrerad till landets södra delar, har under senare år tack vare en hårt driven rationalisering och stora investeringar kunnat öka såväl skördarnas kvantitet som deras kvalitet. Man beräknade sålunda vid en undersökning som gjordes 1964—1965 att det årliga produktionsvärdet uppgick till bortåt 45 miljoner kronor. Att detta har stor betydelse för vårt lands ekonomi och vår handelsbalans är självklart. På grund av odlingens speciella karaktär och känslighet kan odlarnas ekonomiska ställning emellertid snabbt förändras. Under den svåra septemberstormen förra året tillfogades fruktodlarna stora skador. Enligt de beräkningar som gjorts blåste i 209 odlingar med en beräknad skörd av 12210 ton äpplen 27 procent eller 3 540 ton äpplen ner, medan motsvarande siffror för päron var 1895 ton i beräknad skörd — där blåste 790 ton eller 38 procent ned. Skadorna varierade mellan 10 och 60 procent och var så omfattande att en del bidrag söktes och erhölls genom anslaget till bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof. Vid ett sådant tillfälle hade det väl varit på sin plats att fruktodlingen hade åtnjutit skördeskadeskydd. Redan vid skördeskadeskyddets införande uttalade sig riksdagen för att »den i propositionen antydda utvidgningen till köksväxter och andra specialgrödor kommer att ske så snart tekniska förutsättningar befinnes föreligga». Det synes därför vara på tiden att den yrkesmässiga fruktodlingen kommer med i skyddet. Utskottet är i stort sett positivt till motionen men framhåller att nämnden inte har funnit tillräckliga förutsättningar föreligga för framläggande av förslag i ämnet. Detta uttalande från nämndens sida förvånar mig verkligen då man på ansvarigt håll inom den yrkesmässiga fruktodlingen anser att man har en mycket fullgod statistik. Man har medlemsregister med uppgifter om antalet fruktträd, och de flesta fruktodlarna är anslutna till lagercentraler där frukten mottages och inväges och där statistik föres. Då, som utskottet även framhåller, trädgårdsföretagen fr.o.m. i år inordnas i lantbruksregistret öppnar sig emellertid nya möjligheter att få med den yrkesmässiga fruktodlingen och även odling av andra trädgårdsprodukter i skördeskadesystemet. Det är min förhoppning att skördestatistiska nämnden snart kan ta förnyad ställning i frågan så att skördeskadeskyddet även berör fruktodlingen, annars blir det orsak att återkomma här 1 kammaren.

Herr talman! Vid detta stadium av debatten torde det mesta som behöver sägas vara sagt, och jag skall fatta mig kort. Jag vill emellertid något kommentera motionen II: 296, där vi motionärer inledningsvis påpekar att skördeskadeskyddet i princip bör verka som en arbetslöshetsförsäkring som «garanterar viss inkomsttrygghet åt den enskilde jordbrukaren. Om skörden blir väsentligt skadad, förlorar jordbrukaren en stor del av sin arbetsinkomst och måste då kompenseras för detta. Låt oss konstatera att även om skördeskadeskyddet vid en skördeskada träder i funktion, även om ersättning utgår i förhållande till den verkliga skadan, medför dock den höga självrisken att den enskilde jordbrukaren i många fall förlorar hela sin arbetsinkomst. Jag ställer frågan: Kan någon folkgrupp i vårt land i våra dagar vara tillfredsställd med en sådan försäkring mot inkomstbortfall? Vid skördeskador, lika väl som vid arbetslöshet, gäller ju att inkomstbortfallet är förorsakat av faktorer över vilka individen inte råder. Erfarenheten från fjolårets inom stora områden kraftiga skördeskador understryker behovet av sänkt självrisk. Som utskottsmajoriteten konstaterat är det uppenbart att en sänkning av självrisken innebär ökade kostnader för skördeskadeskyddet. En sänkning av självrisken bör också, som utskottsmajoriteten påpekat, leda till ökad precision i skadeberäkningarna och därav föranledda kostnader. Jag vill tillägga: En bättre precision vid. skadeberäkningarna är nödvändig även om man bibehåller nuvarande självrisk. Har man ambitionen att beteckna skördeskadeskyddet som ett försäkringssystem, bör man också sträva efter att uppnå en tillförlitlighet i skadeberäkningarna som vanligen finns i andra försäkringssystem.

Vi motionärer önskar en klar redovisning av vilka försäkringsmässiga fördelar dessa ändringar skulle ge och vad förbättringarna skulle innebära kostnadsmässigt. Sedan denna redovisning skett är det tämligen självklart att såväl ändringar i försäkringssystemet som kostnadstäckning blir föremål för överläggningar mellan berörda parter. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Vi har diskuterat jordbruk hela dagen. Det har sagts att vi skall ha ett effektivt jordbruk, att vi skall ge ökat stöd till försök och forskning för att åstadkomma den önskade effektiviseringen och att vi vill ha ett bättre skördeskadeskydd. Allt detta håller jag med om, och vid voteringarna har jag stött förslagen om ökade insatser för vårt jordbruk. Men för jordbrukets utövare kommer det tydligen även i fortsättningen att bli samma slit och lika små möjligheter som förut att få semester och annan ledighet. Om man dömer efter det lilla som finns skrivet i jordbruksutskottets utlåtande nr 12, finner man inget större intresse för att lösa dessa frågor. Det var inte länge sedan vi diskulerade detta; det var så sent som den 11 december 1969, då det årets motioner behandlades. Jag kan förstå att jordbruksutskottet inte velat skicka motionerna till samma remissorgan som 1969; deras yttranden är naturligtvis lika aktuella i år. Däremot hade det inte varit ur vägen att skicka motionerna till något annat organ som inte tillfrågades förra året, exempelvis Lantbruksförbundet. Eller också kunde utskottet ha gjort vad jag vädjade om förra året, nämligen att man skulle ta kontakt med norska myndigheter och bondeorganisationer. Jag är litet grand förvånad. I denna kammare sitter så rejäla karlar som herrar Persson i Heden och Jonasson i Ekshärad, men de har inte kunnat åstadkomma något nämnvärt. Ändå har de problemen så nära inpå sig. De står, som jordbruksministern sade här tidigare i dag till någon annan, med fötterna på jorden, till och med något ner i jorden. Men de har inte åstadkommit någonting. Däremot har en lantmätare i första kammaren, herr Nils Nilsson — jag är för all del inte fjärran från alt erkänna att även han har kontakt med jordbruket, dock inte riktigt på samma sätt — i alla fall åstadkommit en blank reservation. Jag finner det tråkigt att man i utskottet inte har varit mera positiv i denna fråga och inte kunnat åstadkomma mera när det gäller dessa problem, som på något sätt måste lösas. I min motion har jag som exempel tagit upp de stora svårigheter den influensaepedemi förde med sig som drabbade stora delar av vårt land hösten 1969. Då var det så att hela befolkningen i vissa byar insjuknade och därför fick stora problem med att sköta de dagliga sysslorna i jordbruket. Ja, det fanns t.o.m. fall där djurskyddsföreningen gick till aktion för att djuren fått så ringa skötsel att man kunde tala om djurplågeri. Det var naturligtvis i så fall helt oförskyllt, men situationen var sådan att dylika fall uppkom. Herr talman! Jag skall nu inte orda mer om detta utan yrka bifall till motionerna.
Herr talman! Jag skall inte delta i betygsättningen av herr Johanssons i Växjö partikamrater. I det fallet har herr Johansson större erfarenheter och bättre möjligheter än jag; betyget får därför stå för hans räkning. Den fråga som det här gäller behand lades även i höstas, och enligt utskottets mening har det inte tillkommit något nytt sedan dess som gjort att utskottet kunde tillstyrka motionen. Men herr Johansson i Växjö har ju framtiden för sig och kommer säkerligen tillbaka med sin motion nästa år, kanske också året därpå. Med litet undervisning kan man måhända då även få exempelvis herr Jonasson att ändra uppfattning i frågan. Jag önskar herr Johansson i Växjö lycka till med det och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tog faktiskt en smula illa upp när jag i höstas fick en tillrättavisning både av herr Persson i Skänninge och av herr Hansson i Skegrie. Det sades att jag hade dåligt omdöme. Jag vände mig emellertid under julen till väljarna i mitt hemlän och förhörde mig om deras uppfattning. Det besked jag fick blev ungefär följande: Det är bra, Johansson! Du skall motionera om detta flera gånger! Jag tog även kontakt med RLF på länsplanet och även på riksplanet. Jag vände mig inte till Lantbruksförbundet, eftersom jag ville vara snäll mot herr Hansson i Skegrie. Alla de instanser som jag kontaktade menade emellertid att det gällde en viktig fråga som inte är lätt att lösa. De ville att något skulle göras, och den enda väg som står till buds är då att motionera i Sveriges riksdag. Om jag blir kvar i riksdagen, skall jag också komma igen i denna fråga, herr Persson i Skänninge!
Herr talman! Jag vill uppmana herr Johansson att gå tillbaka till protokollet från höstens debatt. Då skall han nämligen finna att jag inte uttalade att herr Johansson hade dåligt omdöme. Det var bara hans partikamrat som gjorde det.
Herr talman! Med jämna mellanrum sprider massmedia alarmerande rapporter om de s.k. p-pillrens biverkningar. Det är självklart att dessa rapporter väcker stor oro bland de ca 400 000 kvinnor som bara i vårt land nu regelbundet använder p-piller för att undvika graviditet. Objektiv information från forskare och läkare får sällan lika stor publicitet som alarmrapporterna och når därför heller inte ut till alla som skulle behöva detta som motvikt mot de ofta missvisande referaten om Pp-pillrens skadeverkningar. Dessutom synes även forskarnas och läkarnas kunskaper om dessa pillers biverkningar vara bristfälliga. Det är mot denna bakgrund enligt min mening nödvändigt dels att förstärka den objektiva informationen om p-pillren, dels att bygga ut såväl kontrollen av de piller som förekommer i marknaden som den medicinska kontrollen av de kvinnor som använder sig av dessa piller. Under åberopande av det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få ställa följande frågor: 2. Vill statsrådet medverka till såväl ökad kontroll av de p-piller som förekommer i marknaden som en förstärkt medicinsk kontroll av de kvinnor som, för att undvika graviditet, använder sig av p-piller?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

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har i en interpellation frågat mig om jag planerar en lagändring för att begränsa antalet undersökningar i avvaktan på att rättspsykiatrin får tillräckliga resurser eller om jag avser att på annat sätt komma till rätta med rådande missförhållanden. Jag anhåller att få besvara denna interpellation i personer som har begått brott reglerades först genom 1929 års sinnessjuklag men en fast organisation fick det rättspsykiatriska undersökningsväsendet inte förrän år 1945. Till de psykiatriska avdelningarna inom fångvården knöts då heltidsanställda läkare för undersökning av häktade. För undersökningsfall rörande icke häktade ordnades rättspsykiatriska avdelningar vid mentalsjukhusen. Vid 1961 års riksdag beslöts en enhetlig undersökningsorganisation, bestående av fem nya rättspsykiatriska kliniker och lika många rättspsykiatriska = stationer, samtliga med nuvarande socialstyrelsen som chefsmyndighet. Denna organisationsplan håller nu på att realiseras. De första klinikerna beräknas kunna tas i bruk 1 år. Ända sedan 1930-talet har tillströmningen av undersökningsfall överstigit organisationens kapacitet. Den tidsfrist — för närvarande sex veckor — som lagen föreskriver för rättspsykiatrisk undersökning har måst överskridas i ett stort antal fall. Den genomsnittliga undersökningstiden för häktade utgjorde i början av år 1967 fyra månader. Den har därefter varierat mellan fem och två och en halv månader och är för närvarande drygt tre månader. I en hel del fall, särskilt på kliniken vid fångvårdsanstalten Långholmen, har väntetiden varit inte oväsentligt längre. Även om situationen för dagen inte kan sägas vara mer alarmerande än den varit långa perioder under senare år, måste den naturligtvis ändå — nu liksom tidigare — betecknas som högst otillfredsställande. Åtskilliga försök har under åren gjorts för att råda bot på missförhållandena. Sedan mitten av 1940-talet har den ena utredningen snart sagt avlöst den andra för att på olika sätt och med olika metoder söka komma till rätta med problemen. Utredningsresultaten har i skilda sammanhang redovisats för riksdagen. Provisoriska åtgärder har från tid till annan vidtagits. Organisationen har sålunda kontinuerligt förstärkts med läkare, kuratorer och skrivpersonal. Senast i början av år-1968 tillfördes Långholmskliniken göromålsförordnande för en Överläkare samt extra tjänster för en kurator och två kansliskrivare. Läkartjänster inom organisationen har omdisponerats för att koncentrera resurserna på undersökningen av de häktade. Vårdfallen har i den utsträckning som tillgången på räjongläkare medger flyttats från undersökningsklinikerna till andra psykiatriska avdelningar inom kriminalvården. Man har sökt stimulera utomstående psykiatrer att medverka i undersökningsarbetet. Ersättningarna till läkare inom och utom organisationen har successivt höjts. Mekaniska hjälpmedel av olika slag har anskaffats för att underlätta arbetsrutinerna för läkare och kontorspersonal. De gamla kliniklokalerna har delvis ändrats och tillbyggts. Försök har vid flera tillfällen gjorts att förkorta undersökningsutlåtandena och förenkla undersökningsförfarandet. En särskild arbetsgrupp har i dagarna tillsatts inom socialstyrelsen för att på nytt inventera möjligheterna att med liknande och kanske också andra medel uppnå ytterligare lättnader i arbetet. Man har också sökt sig fram på en annan väg. För att mildra verkningarna av de långa undersökningstiderna öppnades genom beslut av förra årets riksdag möjlighet för häktad som skall undergå rättspsykiatrisk undersökning att under vissa förutsättningar delta i arbetsoch fritidsgemenskap med dömda som är intagna på fångvårdsanstalt. Vidare antogs i samma syfte en bestämmelse om avräkning av häktningstid för den som döms till ungdomsfängelse eller internering efter att ha genomgått rättspsykiatrisk undersökning. För den som döms till fängelse: fanns redan tidigare en motsvarande; avräkningsregel. Betydande ansträngningar har alltså gjorts för att förkorta väntetiderna och i övrigt förbättra förhållandena. Som jag nyss antydde kommer ytterligare försök att göras att rationalisera verksamheten. Jag är för egen del beredd att pröva varje uppslag som kan vara ägnat att nedbringa de nuvarande långa väntetiderna. Jag är också villig medverka till allmänna resursförstärkningar, främst på assistentoch biträdesplanet, som tillsammans med andra åtgärder kan bidra till ett mer effektivt utnyttjande av läkarnas undersökningskapacitet. De rättspsykiatriska undersökningarnas uppgift är att ge domstolarna expertunderlag för bedömningen av skuldfrågan i målet och ledning vidvalet av adekvat behandling av den undersökte. Det är att räkna med att denna sistnämnda funktion i framtiden kommer att bli än angelägnare. Mot bakgrunden av detta förhållande är en begränsning av tillämpningsområdet för rättspsykiatriska undersökningar inte den genomgripande lösning som alltmer börjar framstå som nödvändig. Som jag tidigare har framhållit kommer den nya rättspsykiatriska undersökningsorganisationen att successivt ta form under de närmaste åren. Det kan vidare antas att tillgången på psykiatrer efter hand kommer att öka genom särskilda åtgärder från statsmakternas sida. Man bör kunna räkna med att situationen inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet sådant det är i dag därigenom kommer att avsevärt förbättras. Enligt min mening bör det med hänsyn till vad jag anfört vara möjligt att inom ramen för nu rådande regelsystem och med effektivt utnyttjande av de resurser som i dag kan ställas till förfogande finna dellösningar, som på kort sikt visserligen inte eliminerar men dock väsentligt minskar nuvarande svårigheter. Det bör emellertid utsägas, att den grundläggande frågan inte är väntetiderna utan problemet om hur det rättspsykiatriska undersökningsväsendet lämpligen skall inpassas i systemet. Denna fråga kräver ingående överväganden.

Herr talman! Jag ber att få tacka för justitieministerns svar på min interpellation om de rättspsykiatriska undersökningarna. Det är ju positivt, liksom skrivningen i första lagutskottets utlåtande. Jag hade inte sett att det väckts motioner i ämnet när jag framställde min interpellation. I annat fall hade jag inte framställt den då det ju ändå varit möjligt att få en debatt i dag. Min fråga gällde de långa väntetiderna. Justitieministern säger att det är inte den viktiga frågan. Jag tycker emellertid att det i detta sammanhang är en mycket viktig fråga om man bryter mot lagen. Vidare är frågan viktig därför att de förhållanden under vilka undersökningarna i dag måste göras på vissa ställen är ganska upprörande. Jag har i min interpellation inte berört debatten om det berättigade i att rättspsykiatriska undersökningar skall ligga till grund för domar. Efter vad jag förstår, menar justitieministern, att jag har helt rätt, om jag anser, att när våra resurser för rättspsykiatriska undersökningar ökar, kommer också allt fler att få undergå sådana undersökningar. Jag uppfattade justitieministerns svar på det sättet, att han ingalunda var inställd på att avskaffa detta instrument för att lära känna dem, man skall döma. Vi måste räkna med att den kö, som i dag finns, är en på konstlat sätt nedkrympt kö, därför att domstolarna inte släpper fram dem som man inte är helt nödsakad att skicka till rättspsykiatrisk undersökning. Domaren tänker sig säkerligen för många gånger och tar kanske hellre en 8 7-utredning som går snabbt men ingalunda ger en fullständig bedömning av psyket. Men han måste naturligtvis också tänka sig för huruvida han på så osäkra grunder som en § 7-undersökning eller med risk för lång väntetid efter en stor undersökning skall låta en åtalad få ett mycket långt och tidsobestämt omhändertagande. Han kan se det som en lindrigare påföljd med ett tidsbestämt straff. Men det skall inte vara sådana avvägningar för beslutet. Om man värdesätter instrumentet rättspsykiatriska undersökningar, skall det användas för att lämna svar på frågan: Vilket är bäst för behandlingen och på vilket sätt tränger jag in i detta psyke för att kunna hjälpa? Därför är det en allvarlig brist, då vi i dag inte kan tillfredsställande ta hand om alla som hänvisas till rättspsykiatrisk undersökning, och än mer då bristen på resurser blir ett återhållande moment för domstolarna att använda detta instrumentet för rättssäkerheten. Det händer ju faktiskt vid rättspsykiatriska undersökningar, att den som domstolen har ansett skyldig blir oskyldigförklarad. Justitieministern har talat om olika vägar för att underlätta väntetiden. Nya bestämmelser om möjlighet till gemenskap och sysselsättning har införts. För att få fler undersökningar gjorda användes dels psykiater med rättspsykiatrisk utbildning, dels sådana som genomgått en kortare kurs i rättspsykiatri, dels sådana psykiater som aldrig sett en kriminell människa. Det sistnämnda kan naturligtvis inte vara det bästa, eftersom de som vet mest om brottslingar är — vad man sedan än säger — de som ägnar sig åt rättspsykiatri. De har ett kolossalt stort kunnande. Man kan i dag beklaga att rättspsykiatern ofta gör sina bedömningar under tidsbrist och under otrevliga förhållanden. När diagnosen är ställd och anvisningar på behandlingen lämnats av psykiatern blir det tyvärr ofta stopp, och man saknar möjligheter till behandling. Härvidlag hoppas jag att justitieministerns avslutning på svaret innebär att man på något bättre sätt skall kunna följa rättspsykiaterns anvisningar för vården. Men där ligger ytterligare en brist i dag. Situationen är förskräcklig. En människa begår ett brott. Det tar tid, innan det kan bli polisundersökning, det tar tid, innan åklagaren bestämmer sig för att väcka åtal. Sedan kommer vederbörande inför domstolen. Denna fastställer så småningom att han är skyldig till brottet, och så skall hans psyke undersökas. Därefter kommer åter en lång väntan. Om han inte är häktad utan är på fri fot, blir han dock störd i hela sin verksamhet. Det är många, som bryts ned under en sådan tid. Hans arbete blir stört, och förhållandet till hans familj blir irriterat av oro och väntan. Är han häktad är förhållandena många gånger upprörande. Det skall sannerligen ett starkt psyke till för att kunna uthärda väntan på en psykiatrisk undersökning utan att bryta samman. häktade som väntar på en undersökning har också känt sig pressad av att den föreskrivna tidsgränsen inte hålles. Den har i en särskild skrivelse till justitieministern ställt krav på bättre förhållanden. Personalen hävdar att de som skall undersökas rättspsykiatriskt ofta får nöja sig med lokaler som inte är tidsenliga — härvidlag tänker de främst på Långholmen. De säger att det inte hör ihop med arbetarrörelsens värdering av människor att ha det på detta sätt. Det är ett uttalande som bör röra både justitieministern och mig. Och det är alldeles riktigt. Ganska nyligen besökte en grupp socialdemokratiska riksdagsmän Långholmen, denna gamla, ruskiga kåk som man trott skulle ha försvunnit för länge sedan. 450—500 människor finns nu intagna där. Att eländet var så stort trodde jag inte. Jag var chockad. I själva fängelset satt också fall som väntade på rättspsykiatrisk undersökning. Vi såg även andra häktade sitta där. Med mitt temperament sade jag: »Det här är ju Peru direkt!» I vissa celler satt ett par människor. Jag lastar inte justitieministern, eftersom han inte haft någon möjlighet ännu att undanröja detta, men jag blir skrämd när jag tänker på den nya investeringsavgiften, som kanske blir ytterligare en sten som vältras i vägen för att detta hus skall kunna rivas. Det finns på Långholmen celler som är precis sådana som man inbillar sig att en cell skall vara när man inte har haft någon kontakt med modern fångvård. Eftersom kylan har varit så hård i vinter har det i vissa avdelningar inte gått att hålla temperaturen i cellerna, utan internerna har suttit där och frusit, och de har fått hänga filtar för fönstret för att försöka få upp värmen. Det är rent ruskigt! Jag riktar fortfarande ingen anklagelse mot justitieministern; det är en anklagelse mot oss alla, som inte har varit så fräcka i vårt uppträdande att vi har sagt ifrån, att ett sådant fängelse inte får finnas i vår tid. Det går inte att ytterligare belasta elnätet, ty då skulle alltihop krascha. Värmepannans effekt är svår att driva upp. Det går knappast att ens sätta i en starkare glödlampa än de man har. Varje reparation kostar oerhörda pengar. Jag tror att vi som var där ute — många andra har väl också sett på förhållandena — hade svårt att sova på natten. Det hade åtminstone jag; jag såg för mig rätt unga grabbar som måste vistas i en sådan miljö. Visst har de varit med om det mesta, men de skall inte mötas av sådana förhållanden i ett fängelse. Just här var det inte fråga om personer som väntade på rättspsykiatrisk undersökning, men även sådana fick stoppas i detta gamla fängelse eftersom det var ont om plats. Detta gäller Långholmen, som har de sämsta lokalerna. Det finns en annan svårighet utöver att förhållandena är dåliga och väntan lång på rättpsykiatrisk undersökning. Från Härlandafängelset i den västra räjongen har överläkaren, rättspsykiater, sänt en skrivelse, där han påvisar att det tidigare var mycket lättare än i dag att föra över dem som var undersökta och behövde vård till ett mentalsjukhus. När Stockholm, Göteborg och Malmö övertog ansvaret för hela sin sinnessjukvård träffades för Göteborgs del den överenskommelsen, att stadens sjukhus Lillhagen inte skulle behöva ta vård om kriminalpatienter . Hur det nu är betraktas de som en sämre sorts patienter. Framför allt är de svåra att ha bland andra vårdfall, anser de som skall vårda dem. Detta medförde att man bara hade det statliga S:t Jörgens sjukhus att överföra kriminalfall till. När sedan landstingen år 1967 övertog de statliga sjukhusen ingicks en ny överenskommelse mellan Göteborgs stad och Göteborgs och Bohus läns landsting, enligt vilken S:t Jörgens sjukhus fortfarande skulle ta hand om de straffriförklarade. Om vården av övriga kriminalpatienter träffades inget avtal. Detta har lett till stora bekymmer, ty varje gång en intern skall ha kvalificerad psykiatrisk vård måste läkarna på Härlanda tigga och be och truga och jag vet inte vad för att få in honom. Det sammanhänger naturligtvis med platsbristen och svårigheterna på mentalsjukhusen i allmänhet, men också med att man, när hela mentalvården kommunaliserades, aldrig tog med i beräkningen att även dessa patienter skulle glida in bland det klientel som tas emot på de kommunala sjukhusen. Därför har också överbeläggningen på t.ex. S:t Jörgens sjukhus blivit outhärdlig. Det påstås inte att överläkarna på mentalsjukhusen har en negativ inställning — det talas i skrivelsen tvärtom om god och kamratlig anda o.s.v. — men de har den uppfattningen att de i första hand har plikter mot andra patienter än just dessa från kriminalvården. Detta ökar svårigheterna ytterligare för de rättspsykiatriska institutionerna, där man ofta får låta personer som är undersökta och skall överlämnas till mentalvård vara kvar under mycket lång tid. Kön av dem som väntar på undersökning ökas sålunda på med kön av dem som väntar på att få komma in på sjukhusen. På det sättet försvåras förhållandena ytterligare. Justitieministern sade att svårigheterna inte är större nu än de varit många gånger tidigare. De omständigheterna att de rättspsykiatriska förvaringsrummen i vissa fall är så dåliga och att omläggning av mentalsjukvården medfört att det blir ännu svårare att få in kriminalpatienter på sjukhusen gör emellertid att man med rätta kan säga, att de akuta svårigheterna är större än tidigare. Justitieministern var optimistisk i sitt svar. Jag hade frågat om lagen bör ändras då dess bestämmelser om att en rättspsykiatrisk undersökning skall vara gjord inom sex veckor inte kan uppfyllas. Land skall med lag byggas, sade Per Albin Hansson en gång i tiden, och detta måste väl gälla även de människor som skall bli rättspsykiatriskt undersökta. Som justitieministern sade tvingas man att ständigt överträda lagen — från Långholmen har vi exempel på att personer kan få vänta ett år. Grundar sig den litet glättade och optimistiska tonen i svaret på någonting som jag inte har kunnat läsa ut ur det eller sammanhänger den med justitieministerns läggning? Finns det belägg för att se ljust på framtiden? Eller måste vi bara vänta på att det skall finnas tillräckligt många läkare som kan ta sig an klientelet? Kan vi vänta oss ökade resurser rent lokalmässigt så att de allra ruskigaste ställena kan skrotas ner? Kan vi hoppas på — och detta tror jag till en del på — en omorganisation så att fler läkare, helst sådana som kan rättspsykiatri, kan tas i anspråk? Jag tror inte att vilken psykiater som helst kan klara svåra kriminalfall, där gåtorna är stora för personer som känner kriminaliteten och måste vara ännu större för personer som inte ofta har haft kontakt härmed. Jag efterlyser alltså en något mer konkret grund för justitieministerns optimism.

Herr talman! Först bara en liten detalj. Vi kan naturligtvis uttrycka det så att lagen överträds när väntetiden blir längre än sex veckor. Rent formellt är det dock inte så. Lagen ger nämligen dispensmöjligheter, och det är dessa som utnyttjas på klinikerna. Men detta är som sagt en ren formalitet — det väsentliga är naturligtvis det lidande och de svårigheter som följer med de långa väntetiderna. Jag har ingalunda velat påstå att frå gan om väntetidernas längd inte skulle vara viktig. Jag sade i mitt svar att det inte var den grundläggande frågan, och det påståendet skall jag strax närmare motivera. Jag tror att fru Eriksson i Stockholm har rätt när hon uttrycker den uppfattningen att man får räkna med att antalet undersökningsfall kommer att öka i den mån väntetiderna minskas. På grund av de upplysningar som jag har fått från olika håll har jag i varje fall fått den uppfattningen, att den stora restriktivitet som domstolarna för närvarande visar beror på att de känner till de långa väntetiderna. Man kan uttrycka det så att vi här har kommunicerande kärl: i samma utsträckning som vi — och det är här som jag är optimist — med samlade ansträngningar kan förkorta väntetiderna får vi också räkna med att antalet fall ökar. Då är vi kanske ändå i sista hand inne på frågan, huruvida det bara är väntetiderna som vi skall inrikta våra ansträngningar på. Är det ytterst bara fråga om att fortsätta att skaffa fler kuratorer och fler assistenter, att i och för sig göra allt vad som är möjligt för att det skall bli uthärdligt att vistas på de gamla anstalterna så länge de finns kvar? Eller är det innerst inne en större fråga som ligger bakom? Enligt min uppfattning är det så, fru Eriksson, att det ytterst gäller huruvida brottsbalkens påföljdsregler är tillfredsställande i avseende på dem som har mer djupgående psykiska avvikelser. I brottsbalken görs en gränsdragning mellan »psykisk abnormitet av så djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnesjukdom» och psykisk abnormitet som inte är så djupgående. Det kan diskuteras om inte denna gränsdragning ställer läkare och domstolar inför avgöranden som är mycket svåra att träffa. En framstående företrädare för rättspsykiatrin har för övrigt i något sammanhang betecknat dessa för sök till gränsdragningar som någon sorts diagnostisk finkultur. Detta beror dels på att gränsen är flytande, dels på att så vitt skilda påföljder och påföljder av så olika behandlingsmässig art kan komma i fråga vid den ena respektive den andra bedömningen. Det kan därför ifrågasättas om man inte bör möjliggöra en friare bedömning, som väsentligen tar sikte på det aktuella vårdbehovet. Ett ändrat ställningstagande i denna fråga får givetvis konsekvenser såväl när det gäller de rättspsykiatriska undersökningarna som beträffande behandlingsformerna. Med det sagda har jag utan att just nu ta ställning velat peka på en, som jag ser det, mycket väsentlig kriminalpolitisk fråga, som inte bör lämnas obeaktad i detta sammanhang.

Herr talman! Det må kanske vara tilllåtet för en ledamot av första lagutskottet, tillika motionär i detta ärende, att yttra sig i frågan trots att utskottes utlåtande är enhälligt. Fru Eriksson i Stockholm sade att hon inte skulle ha interpellerat om hon hade uppmärksammat att det hade väckts motioner i ärendet. Gentemot detta vill jag säga att alla goda krafter behövs för att vi skall få riksdagsopinionen med på att detta är en fråga som nu måste lösas och även för att få departementet litet mer intresserat än tidigare av att vidta kraftåtgärder. Jag välkomnar därför fru Erikssons interpellation. Missförhållandena med de långa väntetiderna vid de rättspsykiatriska undersökningarna har ju påtalats under många år inte bara av berörda myndigheter och ansvariga tjänstemän utan också av oppositionspartierna i riksdagen, av pressen och inte minst av justitieombudsmannen, vilken verkligen inte skrätt orden i sina ämbetsberättelser. År 1963 kallade han detta missförhållande för »ett av de mörkaste kapitlen i modernt svenskt rättsliv». År 1967 beskrev han det som en »kräftskada inom kriminalvården». I årets ämbetsberättelse säger han att de fördröjda undersökningarna ur skilda synpunkter är »förkastliga och oförenliga med elementära rättssäkerhetskrav». JO anför vidare: »Den enskilda människans intressen kommer här i kläm på ett sätt som saknar motstycke i vårt samhälle.» JO uttalar också att man inte kan lasta berörda myndigheter och befattningshavare för dröjsmålen, som är väl kända för statsmakterna. JO bara konstaterar att någon förbättring inte åstadkommits. Oppositionen har i flera år föreslagit dels att man skall ställa resurser till förfogande för att avhjälpa de värsta bristerna, dels att man skall försöka undvika en fördröjning av den beslutade organisationens genomförande, dels slutligen att man skall tillsätta en utredning för att möjliggöra en effektivisering av undersökningarna och för att i största möjliga utsträckning delegera undersökningarna på annan personal än läkare. När vi vid förra årets riksdag behandlade motionerna med dessa förslag var de borgerliga partierna ense om att dessa åtgärder måste vidtas. Men majoriteten i utskottet — och riksdagen följde majoritetens ställningstagande — ansåg att angelägenheten av att en effektiv rättspsykiatrisk organisation kom till stånd så snart som möjligt var så uppenbar, att något särskilt uttalande från riksdagens sida inte var motiverat. Man förlitade sig med andra ord på att departementet skulle vidta alla erforderliga åtgärder. Inom parentes skulle jag vilja påpeka att departementschefen själv i propositionen 1969 uttalade att man inte får slå sig till ro med de förbättringar som kan åstadkommas genom redan beslutade organisatoriska ändringar. Han hänvisade bl.a. till en utredning som pågår inom justitiedepartementet angående reformer inom rättegångsväsendet, vilken skulle beröra tillhörande frågor. Jag skulle vilja fråga statsrådet om denna utredning nu är klar och, om inte, när man kan förvänta sig att den blir slutförd. Trycket från en allt hårdare opinion har medfört att man inom socialstyrelsen beslutat tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna till ett effektiviserat förfarande. Det är glädjande. Men det finns anledning att notera att det inte är justitiedepartementet som har tillsatt denna utredning utan att det har gjorts på socialstyrelsens eget initiativ. I år har emellertid första lagutskottet presenterat ett enhälligt utlåtande som entydigt säger ifrån att man nu väntar sig att kraftåtgärder skall vidtas på den personella sidan. Man ställer sig för övrigt positiv till denna utredning, som ju syftar till samma åtgärder som vi motionsledes förra året föreslog men som riksdagen då stälde sig negativ till.

Liksom fru Eriksson i Stockholm fäste jag mig vid avslutningen i statsrådets svar. Han sade att »den grundläggande frågan inte är väntetiderna utan problemet om hur det rättspsykiatriska undersökningsväsendet lämpligen skall inpassas i systemet». Formuleringen var verkligen inte lyckad. Nu har statsrådet givit den en förklaring, som delvis kan accepteras. Dessa långa väntetider innebär ett mycket stort lidande för de enskilda människor som är berörda. De svävar under lång tid i ovisshet både om längden av undersökningen, om undersökningens resultat och om de påföljder som kan väntas. Berörda läkare vitsordar också att dessa människors hälsotillstånd många gånger avsevärt försämrats just på grund av de långa väntetiderna i lokaler och under förhållanden som är helt oacceptabla, som fru Eriksson tidigare har berört. Jag tycker också att det är väsentligt att den lag som gäller följs. Statsrådet sade att det finns dispensmöjligheter. Men när dispensen mera blir regel än undantag är det någonting som är fel.

Herr talman! Jag vill nämna för fru Kristensson att orsaken till att ifrågavarande arbetsgrupp är tillsatt inom socialdepartementet och inte inom justitiedepartementet är att det rättspsykiatriska undersökningsväsendet numera sorterar under och skall sortera under socialdepartementet. Jag vill inte för ett ögonblick frånta socialministern äran men under alla omständigheter bör en arbetsgrupp, som skall undersöka möj ligheterna att komma till rätta med svårigheterna, nog läggas inom socialdepartementet. I denna arbetsgrupp finns även representation från justitiedepartementet eftersom justitiedepartementet fortfarande har kvar handläggningen av en del av dessa frågor. Jag försökte i mitt interpellationssvar kommentera även vad utskottet hade uttalat; det kanske inte fru Kristensson observerade när jag läste upp mitt svar. Jag skall väl inte behöva upprepa det, men jag sade bl.a. att jag är villig att medverka till sådana resursförstärkningar, främst på assistentoch biträdesplanet, som tillsammans med andra åtgärder kan innebära förbättringar. För att belysa för fru Kristensson vilka svårigheter vi har på ett enda område, och inte det minst viktiga, nämligen tillgången på läkare, vill jag nämna att vi för närvarande har 21 läkartjänster avseende Långholmen, Malmö, Härlanda, Härnösand och Håga. Endast 15 av dessa är tillsatta, alltså är det för närvarande sex tjänster som inte utövas. Detta är bara en liten illustration till de svårigheter som föreligger på detta område. Vi löser inte problemet om vi med extra ansträngningar skulle kunna skaka fram sex läkare som omedelbart kunde sätta i gång, men nog skulle det betyda mycket om det kunde göras. Fru Kristensson ställde också en direkt fråga beträffande en utredning inom justitiedepariementet som närmast gäller åtalsplikt. Utredningen pågår men för dagen finns det inget som jag i detta sammanhang kan rapportera.

Herr talman! Från min synpunkt är det ganska likgiltigt om det är socialdepartementet eller justitiedepartementet som tar ansvaret för att åtgärder vidtas. Jag trodde emellertid att jag hade fått klart för mig att det inte hade gjorts någon beställning på departe mentsnivå och att alltså inte heller socialdepartementet var inblandat i denna beställning. Om jag skulle ha fel på den punkten är jag tacksam att bli rättad. Utskottet har i sitt utlåtande beställt bland annat en temporär kraftinsats. Vi har påvisat att den balans av ärenden som funnits under en följd av år håller sig ganska konstant. Vi har därför trott att man skulle kunna lösa de värsta akuta problemen just med en temporär personalinsats. även om jag uppmärksammade vad statsrådet sade i sitt svar på den punkten fick jag den uppfattningen att man syftade till en mera långsiktig personalförstärkning och inte till dessa temporära åtgärder som skulle kunna hjälpa till att lösa dagens problem. Vad slutligen beträffar svårigheterna att rekrytera läkare vågar jag inte uttala mig så bestämt om detta. Möjligen kan det nya läkaravtalet få en positiv inverkan på möjligheterna att rekrytera psykiatrer. I annat fall är det väl hela tiden en fråga om pengar och möjlighet att rekrytera personal. Enligt uppgift från Stockholmskliniken var man där inte så pessimistisk till möjligheterna att rekrytera läkare utan det var mera en fråga om att pengar ställdes till förfogande.

Herr talman! Som medlem av första lagutskottet är jag också mycket glad och tacksam över att utskottet i anslutning till motionerna II: 441 och vår partimotion II: 581 har uttalat, att utskottet väntar sig att Kungl. Maj:t snarast gör allt för att förkorta väntetiderna för rättspsykiatrisk undersökning. Det är bara några få punkter i detta ärendes tidigare historia som jag nu finner vara väsentligt att påminna om. Det var medicinalstyrelsen som den 1 januari 1967 övertog ansvaret för det rättspsykiatriska undersökningsväsendet, som redan 1961 befunnit sig i ett sådant skick, att JO förklarat det oförenligt med elementära rättssäkerhetskrav. Trots detta vidtog medicinalstyrelsen, senare socialstyrelsen, inte några märkbara åtgärder för att söka komma till rätta med de långa väntetiderna, vilkas nedbrytande effekter jag inte närmare behöver illustrera, eftersom andra talare här och även utskottet självt har gjort det. JO upprepade sina uttalanden, men såg inga resultat av det heller. Till slut var det Rättspsykiatriska föreningen som skrev till socialstyrelsen och hemställde att man skulle tillsätta en arbetsgrupp som skulle kunna föreslå reformer i anledning av undersökningarna. Först detta tycks ha föranlett socialstyrelsen att utse en sådan arbetsgrupp. Det har också i riksdagen väckts ett antal motioner i ärendet i syfte att minska olägenheterna. Och i fjol framhölt första lagutskottet att det var så uppenbart angeläget att den rättspsykiatriska organisationen upprustades i enlighet med 1961 års proposition, att riksdagen inte behövde göra något särskilt uttalande till förmån för den saken. Slutligen, den 30 oktober 1969, ställde herr Mundebo i denna kammare en enkel fråga till justitieministern om personalförstärkande åtgärder för att komma till rätta med just dessa svårigheter. Justitieministern sade då, att det möjligen kunde komma att göras nya överväganden. I november 1969: återigen allvarlig kritik från JO, och den 4 februari 1970 tillsatte socialstyrelsen slutligen den arbetsgrupp som Rättspsykiatriska föreningen efterlyst. Jag måste beteckna det som anmärkningsvärt att detta inte skett långt tidigare och att det skulle behövas alla desa starka påtryckningar utifrån, inklusive våra motioner, för att åtminstone en arbetsgrupp skulle komma tiil stånd. Å andra sidan är det som jag sade mycket glädjande att ett enigt utskott denna gång har sagt ifrån att Kungl. Maj:t skyndsamt bör uppta till prövning de åtgärder utskottet förordat. Får jag föreslå att ordet »skyndsamt» här verkligen tolkas enligt vanligt svenskt språkbruk och inte får beteckna den snigeifart med vilken ärendet hittills har behandlats. Slutligen vill jag understryka den tanke som framförts i våra motioner 1:502 och II:581, enligt vilka man kunde i mindre komplicerade fall använda läkare som inte direkt är utbildade rättspsykiatrer men som har en näraliggande utbildning. Utskottet påpekar att denna tanke är förtjänt att närmare övervägas, medan man däremot ställer sig tveksam till uppslaget att i större utsträckning än hittills låta undersökningen utföras på det summariska sätt som kallas för 8 7-undersökningar. Rationalisering av undersökningarna får inte gå ut över de enskildas rättssäkerhet, det är utskottets svnpunkt, och jag kan bara helhjärtat instämma i den. Jag har alltså, herr talman, inget annat yrkande än det eniga utskottets.